Herr talman! Bostadsbidragen är en av grundpelarna i vår sociala bostadspolitik. De gör det möjligt att kunna efterfråga och bruka en bostad som svarar mot de behov man har, oavsett om man har låg inkomst eller ej. Detta tycker vi socialdemokrater är mycket viktigt, och det är viktigt att hålla fast vid de bostadssociala målen. Vi vill hela tiden försöka förbättra möjligheterna för alla människor att nå dessa mål. Till detta ändamål behöver vi både generella och selektiva subventioner. Vi har i Sverige en ganska hög bostadsstandard, och vi har också en jämnare fördelning av bostadsbeståndet än i något annat land. I Sverige bor de allra flesta i bra bostäder oberoende av plånbokens tjocklek, och det är så vi socialdemokrater vill ha det. Plånboken skall inte få styra våra möjligheter att uppfylla grundläggande behov. Det är alltså viktigt att vi förstärker bostadsbidragen i takt med den kostnadsutveckling som sker, och det är vad som föreslås i detta betänkande. Boverket har haft till uppgift att se över reglerna för bostadsbidragen, och man har också kommit med förslag till ändringar. Men förslaget innebär så stora administrativa förändringar att remissinstanserna ansett att man inte kan genomföra det under 1992. Med anledning av detta har regeringen inte tagit med något förslag i denna proposition. Utskottet har också ansett detta nödvändigt, och därför handlar betänkandet i huvudsak om höjning av inkomst och boendekostnadsgränser. Jag vill ta upp en speciell fråga, nämligen hur förmögenheter påverkar bostadsbidragens storlek. Det kan tyckas vara en liten fråga, men det är viktigt för dem som berörs. Jag nämner detta eftersom jag själv i flera fall har träffat på problemet. Det gäller här förmögenhetstillgångar som barn får genom testamente eller försäkring efter avliden förälder. Dessa tillgångar är ofta spärrade och kan inte disponeras för barnets räkning. Men enligt de bestämmelser som vi i dag har skall man ändå ta hänsyn till och beakta dem vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten. Detta kan innebära att bostadsbidrag inte lämnas, eller lämnas till lägre belopp än vad som svarar mot familjens ekonomiska förhållanden i övrigt. Nu föreslår regeringen att barns spärrade förmögenheter inte skall beaktas om den bidragssökande begär det och om det finns särskilda skäl. Jag tycker att det är bra att det här klaras ut. Till utskottets betänkande har fogats några reservationer, som jag vill nämna. I reservation 1 återkommer moderaterna till sitt ställningstagande i fråga om bostadsbidragen. Man anser att det genom att sänka skatterna skall bli möjligt att endast i undantagsfall behöva använda bostadsbidrag. Jag kan här konstatera att vi har en grundläggande skiljelinje i våra politiska bedömningar. Vi anser att skattesänkningar endast till liten del kan hjälpa dem som har liten eller ingen inkomst. Bostadsbidraget är ett av de effektivaste fördelningspolitiska medlen. Jag yrkar avslag på reservation 1. Vänsterpartiet har i reservation 3 föreslagit att den nedre bostadskostnadsgränsen inte skall förändras under 1992. Jag kan ha förståelse för de tankegångar som Jan Strömdahl här framförde. Det skulle naturligtvis vara fint om vi kunde behålla den här gränsen. Men på grund av det finansiella läget har vi i utskottsmajoriteten inte kunnat finna något ekonomiskt utrymme för detta. Därför yrkar jag avslag på reservation 3. I en gemensam reservation, nr 4, från centern och vänsterpartiet föreslås att det fasta beloppet skall kunna delas av föräldrarna eller alternativt kunna utgå till endera föräldern oavsett var barnet är kyrkobokfört. Från utskottsmajoritetens sida förutsätter vi att regeringen noga följer denna fråga och återkommer till riksdagen om man finner det nödvändigt. Därmed yrkar jag avslag på reservationen. Reservation 5 tar upp frågan om flerbarnstillägget. Eftersom detta tillägg tillhör av socialutskottets område har det utskottet hörts i denna fråga. I sitt svar hänvisar socialutskottet till att de familjer som har fyra eller fler barn skulle få för stor kompensation i förhållande till andra, om man gick med på det motionsförslag som moderaterna har lagt fram. Det är ändå ett ansenligt stöd som dessa familjer får. En fyrabarnsfamilj får 55 110 kr. per år, och en fembarnsfamilj får 80 160 kr. per år. Jag yrkar avslag på reservation 5. I reservation 6 yrkar moderaterna att bostadsbidrag till hushåll utan barn inte skall utgå. Detta är ett krav som har ställts tidigare. Jag vill bara säga att jag är glad att det inte finns en majoritet i utskottet för det förslaget. Det finns hushåll som har stort behov av detta bidrag, och om vi menar något med att alla skall få möjlighet till en bra bostad får vi inte glömma denna grupp. Jag yrkar avslag på reservation 6. Slutligen vill jag nämna något om det tillkännagivande som utskottet varit överens om. Det handlar om homosexuellas rätt till bostadsbidrag som sammanboende på samma villkor som för sammanboende av olika kön. Utskottet anser att en sådan utvidgning kan vara rimlig. En kommitté arbetar nu med frågan om registrerat partnerskap. Den har också i uppgift att titta på tillämpningsområdet för lagen om homosexuella sammanboende -- och om man i stället skall utgå från någon form av annan hushållsgemenskap. Utskottet anser att när utredningen är klar skall regeringen återkomma med sin syn på detta och på hur man skall kunna vidga kretsen av de hushåll som är berättigade till bostadsbidrag.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

Herr talman! Jag kan svara både Jan Strömdahl och Birger Andersson. När det gäller ungdomar ger vi det här förslaget kompensation för den kostnadsutveckling som har förekommit. Jag kan också medge att jag skulle vilja förstärka stödet ytterligare, men jag kan inte se att vi har ekonomiskt utrymme för det. Däremot innebär det här förslaget att ungdomarna har fått kompensation för den kostnadsökning som har skett.
Herr talman! Därvidlag råder delade mening, Britta Sundin, mellan socialdemokraterna och oss från centern. Vi anser att regeringen inte har gett dessa ungdomar tillräcklig kompensation. Är verkligen Britta Sundin övertygad om att ungdomarna har fått tillräcklig kompensation? I mitt inledningsanförande har jag sagt att det finns upprepade exempel på att hyreskostnaderna 1990/1991 har stigit med över 40 %.
Herr talman! Om man ser på den utveckling som har skett ute i samhället i dag när det gäller ungdomarnas möjligheter att själva efterfråga och skaffa sig egna bostäder, så måste man väl ändå erkänna att det har skett en ganska otrolig utveckling under de senaste åren. Det finns väldigt många ungdomar i dag som har ett eget boende -- även om man kanske skulle tycka att de är så pass unga att de skulle må bra av att bo hemma sina föräldrar ytterligare någon tid. Jag menar att förslaget innebär en kompensation för de kostnadsökningar som varit, och det betyder också att ungdomar har möjlighet till eget boende.

Herr talman! När man funderar litet grand kring frågor rörande jordbruket i de norra delarna av landet blir det ganska uppenbart att vi inte behöver en jordbrukspolitik i det här landet. Vi behöver flera sorters jordbrukspolitik, eftersom vi har helt olika jordbruk med helt olika problem i skilda delar av landet. Medan vi i den stora diskussionen om jordbruket talar om överproduktion och ibland också om för hög användning av t.ex. handelsgödsel och bekämpningsmedel som problem som måste åtgärdas, är situationen en helt annan när det gäller jordbruket inom det s.k. stödområdet. Där finns det visserligen fortfarande många jordbruksföretag, men de är små, mycket små, och de är i stor utsträckning glesbygdsföretag. De har inte den här omfattande användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel som man kanske har i de södra delarna av landet. De har en helt annan situation och även delvis en annan inriktning på vad man producerar. De är också i mycket högre grad än jordbruken i de södra delarna av landet av mycket stor betydelse för infrastrukturen, skulle jag vilja påstå. De är det nu tyvärr ganska grovmaskiga nät som håller landsbygden levande. De problem som man dras med är långa transportvägar och långa avstånd, som också ger högre kostnader i produktionen. Det har funnits, åtminstone i ord, en stor enighet här i riksdagen om att det är extra viktigt att bevara jordbruket inom det s.k. stödområdet. Vi vill inte se någon minskning av omfattningen i de här områdena, snarare tvärtom. Vi skulle inte ha något emot en ökning, eftersom de här regionerna inte ens är självförsörjande när det gäller många viktiga produkter från jordbruket. Det finns uppenbarligen delade meningar om hur samhällets stöd skall utformas för att kunna bidra till att upprätthålla jordbruket i de här delarna av landet. Den stödutformning som vi nu har grundar sig på den tidigare jordbrukspolitik som vi hade för hela landet. Det är ett system. Man behöver bara läsa betänkandet och det underliggande materialet för att se att det här stödet har fått ett oerhört invecklat, svårhanterligt och svårbegripligt system. Därför är det enligt min mening mycket bra att utskottet nu säger att en arbetsgrupp skall se över hur stödet i fortsättningen skall vara utformat. Man kan ju hoppas att det kommer att bidra till att vi slipper den här typen av diskussioner. Jag tror att det beror på, här vill jag gärna instämma med Karl Erik Olsson, att man lovar sådant som man sedan inte kan hålla. De beror också på att det är svårt att se igenom det här systemet och se hur det skall vara utformat. Det är bra om vi slipper den här typen av diskussioner, där vi skall sitta och nagelfara och analysera meningar och försöka definiera vad vi lade för innebörd i det ena eller det andra ordet och vad detta betyder översatt i kronor och ören. Om vi är överens i sak om att jordbruket i de här delarna av landet måste bevaras och att situationen dessutom är mycket hotfull, eftersom vi kan se en fortsatt nedgång trots alla vackra ord och löften från den här församlingen, borde det inte vara intressant att sitta och vända och vrida på meningar och hitta olika ord i den ena eller andra riktningen. Det intressanta borde vara att vi sade: ''Hur skall vi då bära oss åt för att uppnå det målet? Hur skall vi göra för att se till att jordbruket kan vara kvar och att vi kan ha kvar ett livaktigt jordbruk inom stödområdet?'' Därför tror jag att det är bra om vi kan hitta en konstruktion som är enklare. Det finns också en lång rad andra skäl som gör det nödvändigt att se över även formerna för stödet till Norrlandsjordbruket, bl.a. den internationella anpassningsprocess som vi nu befinner oss i. Det gäller t.ex. GATT-förhandlingarna, som vi nu vet inte kommer att leda till några särskilt snabba resultat. Det gäller även anpassningen till EG, både den kortsiktiga anpassning som har att göra med det EES-avtal som diskuteras mycket intensivt nu, och den nu allt tydligare ambitionen att Sverige skall bli medlem i EG. Det har vi i vänsterpartiet motsatt oss. Det är utan tvivel av största vikt i det här sammanhanget att vi funderar över vad det kommer att få för konsekvenser, särskilt för jordbruket inom vårt stödområde. Någon sådan analys har vi ännu inte sett till. Det är brådskande nu, eftersom den här anpassningsprocessen forceras fram. Den skall ske i så oerhört snabb takt. Därför välkomnar vi den här arbetsgruppen. Vi hade ju också i vår motion tagit upp krav om att den skulle tillsättas. Det finns en sak som däremot inte berörs i den här propositionen. Det är frågan om de direktbidrag som infördes i samband med att GATT diskussionerna var som mest aktuella och när man trodde att de skulle leda till snabbt resultat. Då ville regeringen gärna visa och leva upp till de ingångna GATT-avtalen om att här inte skulle ske någon utökning av prisstödet. Då konstruerades direktbidragen som en nödlösning som vi i vänsterpartiet var emot. Vi var emot den därför att vi misstänkte att det skulle kunna bli en nödlösning som vi fick dras med, och nu får vi dras med den. Den är naturligtvis också av betydelse för jordbruket inom stödområdet. När vi diskuterade den här propositionen sades det ganska uttalat från regeringen att vi naturligtvis skulle återkomma till den här frågan i samband med diskussionen om livsmedelspolitiken längre fram i vår. Eftersom vi nu har fått den propositionen vet vi att det blev ingenting av detta. Det kom ingen diskussion och regeringen vill i varje fall inte ha någon diskussion om direktbidragen i det sammanhanget heller. Jag tycker att det är särskilt angeläget att tala om direktbidragens utformning när det gäller stödområdet. Jag skulle gärna vilja hänvisa till ett citat från propositionen som finns i det här betänkandet. Där står det: ''Enligt jordbruksministern bör ett regionalpolitiskt motiverat prisstöd, till en avgränsad del av landet eller en begränsad produktion, kunna tillhöra den kategori som inte omfattas av åtaganden om neddragningar enligt GATT.'' Det tycker jag är någonting som kan vara värt att tänka på när vi diskuterar direktbidragen. Mot bakgrund av att vi inte vill ha någon minskad produktion i de här delarna av landet finns det all anledning att fundera över om vi, när det gäller den delen av jordbrukspolitiken, kan få en utformning som bättre gagnar ett bevarat och utvecklat jordbruk inom stödområdet. Inte heller lyckades utskottet den här gången fatta något beslut om områdesindelningen. Vi har från vänsterpartiets sida motionerat om samma förslag som också centerpartiet har tagit upp, att den förändring som jordbruksnämnden föreslog för flera år sedan skall genomföras, vilket innebär att en del områden i Bergslagen kommer att lyftas upp i högre stödområdesgruppering. Vi tycker att det är beklagligt, dels naturligtvis att det inte gjordes första gången förslaget fördes fram, dels att det ännu inte har skett. Det kommer att dröja innan vi har fått klart för oss hur vi vill att det regionalpolitiskt utformade stödet skall se ut i framtiden, och det är beklagligt att de områden som enligt den administrativa genomgången uppenbarligen skulle flyttas upp inte kommer att bli uppflyttade utan får ligga kvar i lägre grupperingar. Vi hade från vänsterpartiets sida motionerat om en mycket högre uppräkning av stödet än den som propositionen föreslog och den som också blev utskottets beslut.

Men självklart hade vi från vänsterpartiets sida mycket mycket hellre sett en höjning som hade varit större och som hade stått i någon samklang med det som riksdagen förra året med sådan självklarhet uttalade om det norrländska jordbruket. Jag beklagar verkligen att vi inte i utskottshanteringen kunde komma längre. Det är naturligtvis en oerhört viktig ekonomisk fråga för jordbruket i de här delarna av landet, men det är någonting mycket mer än en ekonomisk fråga. Det handlar också om att vi från riksdagens sida faktiskt har gått ut och sagt: Ni behöver inte vara oroliga! Vi garanterar er att det finns en total politisk enighet och att vi skall stå upp för Sedan gör vi inte det. Vi bidrar verkligen till att skapa ett misstroende mot politiker och mot politik över huvud taget, som jag tycker är mycket mycket oroväckande. Jag vill med det, herr talman, säga att vi från vänsterpartiets sida står bakom de reservationer som vi har till betänkandet, men jag vill särskilt yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Marianne Samuelsson gjorde nu en utvikning till den stora livsmedelspolitiska förändring som riksdagen beslutade om förra året. Jag vill gärna säga att jag delar inte hennes uppfattning om hur det ser ut ute i landet. Det finns väldigt mycket kreativitet, nytänkande och positiv anda också ute bland bönderna. Jag tror att Marianne Samuelsson har fallit offer litet grand för bilden av bönderna som LRF älskar att måla upp, den utrotningshotade arten med keps. Jag är inte så säker på att man gör det svenska jordbruket eller de svenska bönderna någon större tjänst genom att ständigt måla upp överdrivna hotbilder. Det är faktiskt så att det finns en framtid för det svenska jordbruket. Det finns problem och svårigheter, särskilt, skulle jag vilja säga, inom stödområdet, eftersom det faktiskt inte utan samhällets aktiva stöd kan leva kvar ett jordbruk i de områdena av landet. Det är naturligtvis problem och svårigheter, men de är inte oöverstigliga. Det som är svårt i det här sammanhanget är den politiska kortsiktigheten, att man går ut och lovar stort för att i nästa sekund svika sina löften. Det är det som skapar mycket stora problem, inte brist på kreativitet eller företagsamhet bland de svenska bönderna -- det vill jag absolut vända mig emot. Jag vill gärna också säga att jag faktiskt tror att det finns en framtid för jordbruket inom stödområdet. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna skapa bättre former för det framtida samhällsstödet till det norrländska jordbruket och jordbruket inom övriga delar av stödområdet, så att vi slipper den typen av krångliga och svårbegripliga diskussioner och ständiga begreppsdefinitioner, som vi nu tvingas hålla på med. Därför tycker jag trots allt att det är bra med den arbetsgrupp som skall tillsättas.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande Utskottet har behandlat 50 motioner. De flesta partier har ansträngt sig och kompromissat för att nå en enig uppfattning om synen på Norrlandsstödet, dock inte centerpartiet, som av egoistiska eller andra skäl reserverat sig på några viktiga punkter. Sverige skall tillåtas öka och att ytterligare minskningar av produktion och åkerareal inte skall tillåtas. Bakgrunden var bl.a. avfolkningen av Norrlands inland. Denna process har fortsatt. Produktionsnivån i norra Sverige har dock kunnat upprätthållas. Men samtidigt har jordbruket i inlandet och i glesbygder lagts ned. Jordbruket har i stället koncentrerats till kusten och de bättre jordbruksmarker som finns i anslutning till större samhällen i inlandet. Merparten av stödet har därför hamnat hos större producenter i produktionsområden med de bästa naturliga förutsättningarna. Därför har vi i den nya politiken valt att kombinera dagens särskilda prisstöd med andra riktade åtgärder, vilka bättre når jordbruket i glesbygd och inland och därmed stärker jordbruket i norra En avstämning av merkostnader skall nu ske en gång per år. För att upprätthålla lönsamheten i jordbruket i norra Sverige undantar vi därmed i princip den produktionsanpassning som följer av den tidigare beslutade livsmedelspolitiska reformen. Jag vill erinra om att riksdagen i samband med det livsmedelspolitiska beslutet, på förslag av utskottet, beslutade om en uppföljning under två år av det s.k. åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige. För detta ändamål anvisades 50 milj.kr. för budgetåret 1990/91.

Vi skall inte heller glömma det ökade stödet till det öppna landskapet. Här är Norrland naturligtvis ett viktigt instrument. Utskottsmajoriteten anser att dessa riktade åtgärder också bidrar till en regional utjämning av sysselsättning och välfärd och en bättre avvägning mellan kustområdet och Norrlands inland. Med det anförda yrkar jag avslag på centerns reservation nr I reservation 2 tar miljöpartiet upp frågan om ett höjt NOLA-bidrag till fäbodbruket. Under föregående riksmöte behandlade kulturutskottet frågor om bevarandet av fäbodbruket. Utskottet framhöll att fäbodkulturen är en väsentlig del av vårt kulturarv. Som också framgår av kulturutskottets betänkande har frågan uppmärksammats av olika myndigheter och organisationer. Jag vill erinra om att vi i samband med beslutet om livsmedelspolitiken höjde anslaget till NOLA stödet med 550 milj.kr. Utskottsmajoriteten är därför inte i detta sammanhang beredd att föreslå ett förhöjt NOLA-stöd. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. från vänsterpartiet föreslås ändringar i stödområdesindelningen. Jordbruksministern har i propositionen redovisat de kriterier som på förslag av jordbruksnämnden bör utgöra utgångspunkt för en framtida stödområdesindelning. Utskottsmajoriteten har beträffande förslaget ingen annan uppfattning än jordbruksministern. Det främsta skälet är att vi bör avvakta förhandlingarna inom GATT. Utfallet av dessa förhandlingar kan ha en stor betydelse för den framtida utformningen av stödet till norra Sverige. Även en eventuell svensk EG-anslutning kommer förmodligen att ändra förutsättningarna för regionalpolitiskt motiverade stöd. Den internationella utvecklingen bör enligt utskottsmajoritetens mening avvaktas innan större eller principiellt viktiga förändringar genomförs. Vi förutsätter dock att regeringen vid lämplig tidpunkt återkommer i frågan. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 3 och 4. Herr talman! I reservationerna 5 och 6 tas frågor upp om anslaget till stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige samt utgångspunkten för stödet efter budgetåret När det gäller utgångspunkten för kostnadstäckningsgraden hävdar centern ensidigt att den skall utgå från 1989/90. Övriga partier gör här en annan tolkning, nämligen att lönsamheten inte tillåts sjunka nämnvärt under nivån den 1 juni 1990, då vi med stort stöd beslutade om den nya livsmedelspolitiken. Utskottsmajoriteten ansluter sig till jordbruksministerns förslag om att stödnivån räknas upp med 7 %. Detta motsvarar jordbruksnämndens förslag till ökning av merkostnaderna under motsvarande tid. När det gäller slopandet av tvåprissystem föreslår jordbruksministern att en kompensation på 5 % Utskottet anser dock att lönsamhetsförsämringen till en del kan hänföras till tvåprissystemets avskaffande och i sin helhet bör kompenseras. Som kompensation för denna effekt föreslår utskottet således en extra uppräkning av prisstödet för mjölk med ytterligare 6,5 % till 68 milj.kr. Denna höjning bör i sin helhet tillfalla mjölkproducenterna och höja pristillägget på mjölk. Detta innebär att utskottet förordar en uppräkning av stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige med 34 milj.kr. utöver regeringens förslag på sammanlagt 839 milj.kr. Med detta kraftiga stöd för jordbruket i norra Sverige torde täckningsgraden höjas till upp emot 55 %. Vi har en känsla av att stödet kommer att uppskattas i norra Sverige ca 200 milj.kr. Vi har sedan dess höjt stödet till i dag nära 900 milj.kr. Det är alltså en kraftig förbättring av möjligheterna att bevara jordbruket i norr. Jag yrkar härmed avslag på samtliga reservationer. Översynen bör genomföras av en arbetsgrupp med parlamentarisk sammansättning.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

Herr talman! Inge Carlsson har naturligtvis alldeles rätt när han redovisar den kraftiga kostnadsstegringen över statsbudgeten för Norrlandsstödet. Jag tror också att vi alla inser att det i det långa loppet kommer att bli mycket svårt att på samma sätt som vi hittills har gjort upprätthålla stödet till Norrlandsjordbruket och att vi måste fundera över om det finns andra tillvägagångssätt som vi också kan användas oss av för att bevara och utveckla jordbruket i Norrland. På så sätt kan vi slippa en situation där detta jordbruk till slut till större delen blir beroende av en finansiering över statsbudgeten. Det här är en fråga vi skall diskutera i den grupp som skall tillsättas, och det är en fråga som kräver en långsiktig och ganska genomgripande diskussion för att man skall komma till rätta med den. Med tanke på att vi förra året i utskottet uttryckte oss så som vi gjorde och med tanke på att regeringen redan i propositionen fullkomligt klart och tydligt redovisade vad man ansåg om bevarandet av det norrländska jordbruket, måste jag ställa frågan: Insåg socialdemokraterna inte då att det skulle komma att handla om ganska mycket pengar? Det gjorde åtminstone vi i vänsterpartiet. Vi kunde inte veta att det skulle bli 150 eller 200 milj.kr., men vi insåg att det på kort sikt skulle komma att kosta mycket pengar. Menade utskottet allvar med vad man sade förra året, handlar det om ganska stora summor. Jag kan inte förstå annat än att socialdemokraterna antingen är usla på att räkna eller att man faktiskt aldrig hade för avsikt att leva upp till vad man sade i förra årets budget. Jag vill gärna ha ett klargörande besked från Inge Carlsson. Insåg ni inte att det skulle handla om ett belopp i den här storleksordningen, eller hur kan det komma sig att man efter att ha gjort sådana uttalanden kommer tillbaka med en finansiering på en helt annan nivå? Jag håller gärna med om att vi har börjat att försöka hitta andra sätt att utveckla jordbruket inom stödområdet. Men om Inge Carlsson när han talar om det öppna landskapet tänker på de medel som vi har avsatt för landskapsvård vill jag påpeka att avsikten med de medlen ju faktiskt var att de framför allt skulle gå till jordbruk i skogs och mellanbygder utanför stödområdet, eftersom dessa delar av landet, som även de är eftersatta när det gäller jordbruket och har svåra produktionsbetingelser, inte har några stödområdespengar. Det är alltså inte riktigt korrekt att i det här sammanhanget -- om det nu var de pengarna som avsågs -- tala om bidragen till landskapsvård såsom avsedda för jordbruket inom stödområdet. Så har vi inte tidigare diskuterat kring livsmedelspolitiken.

Herr talman! Jag anser att det är uppenbart att beslutet avsåg den tidpunkt då det fattades, dvs. i juni förra året. Vi kunde då inte gärna tänka oss in i framtiden. I den meningen delar jag Karl Erik Däremot är min tolkning att till de uppgifterna för arbetsgruppen som skall se över stödets utformning hör också en förutsättningslös diskussion även om nivåerna. I sina överväganden har inte utskottet sagt att det framtida stödet för all evighet skall baseras på en formulering som vi gjorde 1990. Jag tror det är olyckligt om vi låser oss fast i den sortens definitionsmässiga problem. Om vi är överens om att ha ett bevarat och utvecklat jordbruk inom det s.k. stödområdet måste det viktiga vara att hitta de förmodligen olika metoder som vi måste använda för att uppnå det målet. Det vore betydligt mer konstruktivt att föra en diskussion därom än att älta begreppsdefintioner fram och tillbaka.
Herr talman! Jag instämmer gärna med det synsätt som Annika Åhnberg här för fram. Självklart går det inte bara att tillskjuta alltmer pengar för att komma till rätta med problemen uppe i Norrland. I reservation 1 hävdar centerpartiet att man i nuläget skall tillåta produktionen att öka. Givetvis reagerar många bönder i södra Sverige mot ett sådant uttalande. Ni säger också att det skall vara förbjudet att lägga ned ytterligare produktion och åkermark i Norrland. Det är ett ganska fränt uttalande. Jag trodde faktiskt att ni tillsammans med oss övriga ville göra allt för att inom ramen för den nya politiken direkt stödja jordbrukarna i inlandet och i den verkliga glesbygden i Norrland. Men vi kan inte sträcka oss så långt som att förbjuda enskilda bönder att lägga ned sin produktion eller åkermark. Här finns en liten skillnad i synsättet mellan centerpartiet och övriga partier.

Herr talman! Ingvar Eriksson inledde sitt anförande med att säga att det område som vi nu diskuterar var mycket viktigt. Detta hans uttalande gläder mig, men det är vackra ord som tyvärr inte har någon större täckning i den moderata politiken på detta område. Det är litet väl magstarkt att höra en moderat politiker säga att den lilla höjning som vi ändå åstadkom skedde tack vare moderaterna. Om man skall vara ärlig, och det sade också jordbruksutskottets ordförande tidigare i dag att man skall vara, så är sanningen den att moderaterna utgör en bromsklots. Det är inte tack vare utan på grund av moderata samlingspartiets agerande som vi bara fick den här nivån på höjningen. Detta Ingvar Erikssons påstående kan inte få stå oemotsagt. Det vore faktiskt intressant att få veta -- även om jag i praktiken hoppas få slippa veta det -- vilken typ av jordbrukspolitik en eventuell borgerlig regering vill föra i förhållande till stödområdet. Spännvidden är oerhört stor mellan de centerpartistiska förslagen och de obefintliga moderata förslagen på detta område. Jag tycker att Ingvar Eriksson är naiv när han utmålar en gyllene framtid i och med EG anslutningen. Men man måste kanske vara naiv för att kunna vara moderat. Ingvar Eriksson tycks tro att Sverige vid ett medlemskap i EG, för vårt regionalpolitiskt betingade jordbruk skall få del av den jordbrukspolitik som man för inom EG. Ingvar Eriksson måste veta att det är nonsens av flera skäl. Jordbrukspolitiken inom EG är faktiskt också stadd i förändring. Den är för kostsam, för omfattande och alltför betungande. Det är inte heller någon självklarhet att vi vid ett medlemskap i EG också kommer att omfattas av EGs jordbrukspolitik rakt av. Så kommer det naturligtvis inte att bli, utan det handlar om särskilda anpassningsvillkor för varje land som söker sig till EG. Det är inte alls säkert, utan snarare ganska troligt att vi inte för vårt regionalpolitiskt betingade stöd skulle kunna vänta oss särskilt mycket tillskott från EG. Vi skulle snarare få vara med -- vilket i ett större perspektiv i och för sig kan vara riktigt -- och bidra till de delar av jordbruket i Europa som har ännu sämre betingelser.

Herr talman! Ingvar Eriksson säger att vi skall föra en realistisk och saklig debatt och inte knipa billiga poäng. Jag är lika förvånad och nästan upprörd över att höra Ingvar Eriksson säga, liksom tidigare Inge Karlsson, att det skulle vara något slags billiga poäng att stå för vad man har sagt. Om det är så lever vi i en ganska dålig miljö. Om det finns förslag till höjningar i olika sammanhang blir det alltid de moderata förslagen som vinner, eftersom de alltid är lägst. Därför blir det så i det här fallet också. Det känner vi till från många sådana här överläggningar, åtminstone i vårt utskott. Jag delar Ingvar Erikssons uppfattning på en punkt, nämligen att vi skall förebygga motsättningar mellan olika delar av landet, mellan olika yrkesgrupper samt inom en yrkesgrupp. Men då skall man nog, Ingvar Eriksson, vara utomordentligt försiktig med att ta till argumentet att det skulle vara nödvändigheten av att bruka den bättre jorden i södra Sverige som skulle få lov att motivera fortsatt nedläggning i norr, där det kvarvarande jordbruket betyder så mycket. Dessutom är det så -- vilket jag ständigt tjatar om, här och på andra håll i landet -- att det inte handlar om att ta mark ur produktionen. I södra Sverige handlar det om att ställa om jordbruket från en förlustbringande överskottsproduktion framför allt av spannmål till en produktion av andra nödvändiga och viktiga råvaror. Vi är på god väg att kunna göra det. Det är inte att jämställa med nedläggning.

Herr talman! Förutsättningarna för en omställning till alternativ produktion är faktiskt oerhört mycket större i södra Sverige och kan säkert komma att gynna det sydsvenska jordbruket på sikt. I norra Sverige är odlingsbetingelserna av den arten att man är ganska bunden till vallproduktion och djurproduktion. Då skall man också kunna ha rätt att bibehålla den produktionen. Det finns ingen anledning att köra ned det under den närmast förestående tiden.

Herr talman! Det råder, som framgått av debatten här, en bred politisk enighet om att vi skall bevara jordbruket i norra Sverige. Det har stor betydelse för levande landsbygder eftersom jordbruket utgör basen för sysselsättningen. Finns denna bas så finns möjlighet för annan sysselsättning och därmed bosättning. Norrlandsjordbruket har vidare en speciell betydelse ur försvars och beredskapssynpunkt. Att försörjningsberedskapen stärks om vi har jordbruk och förädlingsindustri över hela landet har bl.a. kärnkraftsolyckan i Tjernobyl gett oss ökade insikter om. Riksdagsbeslutet den 9 juni 1990 innebär att jordbruket under en femårig omställningsperiod skall avregleras och anpassas till den svenska marknaden. Detta medför bl.a. att spannmålsproduktionen måste minskas med ca I beslutet om den nya jordbrukspolitiken slås dock fast att produktionsneddragningarna inte skall omfatta jordbruket inom stödområdet. Även riksdagsbeslutet 1988 om att avskaffa tvåprissystemet för mjölk från den 1 juli 1989 förutskickar att producenterna i norr skall hållas skadeslösa. Om producentpriset inom stödområdet skulle sjunka skall kompensation utgå. Statens jordbruksnämnd har gjort beräkningar som visar att tvåprissystemets avskaffande har påverkat avräkningspriset för mjölk inom stödområdet.

Detta system är inte tillämpligt i framtiden. Eftersom produktionen skall reduceras i övriga landet och prissättningen kommer att släppas fri i en överskottssituation förväntas producentpriserna sjunka innan balans uppstår. Statens jordbruksnämnd har föreslagit att justeringarna av prisstödet i norr i framtiden skall bygga på statistik för kostnadsutvecklingen inom stödområdet. Det finns anledning att utvärdera detta förslag. Vi har alla kunnat notera hur Norrlandsstödet rusat i höjden från att i mitten av 1980-talet ha legat en bit över 300 miljoner per år till att nu närma sig miljardstrecket. Man måste mot denna bakgrund ställa sig frågan om nuvarande utformning av stödet är det rätta för att på ett så effektivt sätt som möjligt främja utvecklingen av det norrländska jordbruket. Vi vet att stödet har inbjudit till manipulationer. Ett flertal fall har upptäckts där djur från södra Sverige via bulvaner levererats till Norrlandsslakterier för att man skall få del av prisstödet. Varje år förekommer också olika uppvaktningar när det gäller områdesgränserna för de olika stödklasserna. Helt naturligt hamnar alltid lantbrukare på fel sida om en gräns, och då upplevs den som orättvis. Med tanke på den internationella utveckling som är på gång kan vi förvänta invändningar mot nuvarande stödform som är uppbyggt som ett tillägg till producentpriserna. När man inom GATT och andra internationella organ diskuterat neddragningen av stöd och handelshinder på livsmedelsområdet har man poängterat att i första hand bör olika former av prisstöd avlägsnas. De stödformer som skall finnas kvar bör utgöras av direkt inkomststöd eller arealstöd. Herr talman! Det är alltid lättare att kritisera ett befintligt system än att komma med konstruktiva förslag till förändringar. Vi har från folkpartiet liberalernas sida ej heller något färdigt alternativ utan har föreslagit att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med uppgift att förutsättningslöst utreda nuvarande system och komma med förslag om vårt framtida system. Vänsterpartiet har i sin motion haft samma yrkande och jordbruksutskottet har ställt sig bakom detta förslag som vi uppfattar som mycket positivt.

Herr talman! Förra året fattade vi här i riksdagen med stor majoritet ett beslut om en ny jordbrukspolitik. Beslutet innebar att det skulle ske en omställning av viss areal till annat än livsmedelsproduktion. Bl.a. skulle man kunna försöka koppla omställningen av jordbruket till energipolitiken, för att på så sätt använda en del av åkerarealen för energiproduktion. Det rådde också en stor samsyn hos fem av de sex partier om detta här i riksdagen. Det var bra att det var en så stor uppslutning kring jordbrukspolitiken. Jordbruket är en långsiktig näring och behöver därför också långsiktiga och fasta spelregler. I beslutet skrevs också in riktlinjer för jordbruket i norra Sverige. Av beslutet framgår att Norrlandsjordbruket inte skall ingå i produktionsanpassningen utan så att säga leva ett eget liv. Lönsamheten skall enligt beslutet inte heller tillåtas att försämras i någon nämnvärd grad, utan det samlade stödet till jordbruket i norra Sverige skall ge näringen en ökad lönsamhet som ger dess utövare framtidstro. Skrivningen i fjolårets utskottsbetänkande är mycket bra. Men trots dessa vackra ord har lönsamheten minskat ganska kraftigt. Vid tidpunkten för beräkningen av lönsamheten hade Norrlandsjordbruket en kostnadstäckningsgrad på ca 57 %. Därefter har lönsamheten fram till i dag sjunkit till ca 47 %. Detta är en kraftig försämring av lönsamheten för både mjölk och kött. Därför borde det nu bli en uppjustering som stämde överens med fjolårets riksdagsbeslut. Så har dock inte blivit fallet. Uppjusteringen av t.ex. mjölkpriset medför inte att priset kommer upp till långt när den nivå som priset hade vid den tidigare tidpunkten för lönsamhetsberäkningen. Därtill kommer alla prishöjningar som förekommit under den här tiden. Så oavsett vilka grunder man använder för att beräkna lönsamheten, är det lätt att konstatera att priset på kött och mjölk har sjunkit kraftigt under de senaste två åren. Detta har i sin tur lett till att många brukare har slutat under dessa år, och detta är allvarligt. Med tanke på den starkt utglesade produktionen i stora delar av norra Sverige är det viktigt att bibehålla och kanske även utöka produktionen i dessa delar av landet. Det är faktiskt på vissa ställen så glest mellan gårdarna att det är risk för att mjölklinjerna försvinner. Därför måste det nu ske någonting snabbt för att förbättra möjligheterna för jordbruket i norra Sverige. Jordbruket utgör det norrländska näringslivets ryggrad, eftersom jordoch skogsbruket i stora delar av den norrländska landsbygden är den enda näringen. Därför har jordbruket också en stor regionalpolitisk betydelse. Vi har ju under de senaste åren ofta talat om en öppen och levande landsbygd. Om ytterligare brukare slutar, riskerar stora delar av åkermarken inom Norrlandsjordbruket att förbuskas eller planteras igen. Detta får stora följder för hela vårt kulturlandskap. Inte minst för turistnäringen är det väsentligt att vi kan behålla vårt vackra och fina landskap. Därför behövs de medel som centern yrkar på i reservation nr 5. Även frågan om stödområdena har diskuterats i denna debatt. I uppdraget till jordbruksnämnden ingick även att det skulle ske en översyn av stödområdesgränserna och prisstödets konstruktion. Regeringen har valt att inte föreslå några ändringar av stödesområdesgränserna, bl.a. därför att man vill avvakta den internationella utvecklingen. Det sägs i propositionen att en eventuell svensk EG anslutning kan komma att ändra förutsättningarna för ett regionalpolitiskt motiverat stöd. En justering av stödområdesgränserna som är beroende av olika inre och yttre betingelser kan knappast vara ett hinder i våra internationella förhandlingar. Nu förutsätter utskottet att regeringen vid lämplig tidpunkt skall återkomma med en redovisning på nödvändiga justeringar. Det kommer nu också att ske ytterligare översyn av stödområdena i denna fråga. Det hade dock varit motiverat att omgående flytta upp Sunne, Munkfors, Filipstad, Forshaga och Kil samt Älvbacka och Nyeds församlingar i Karlstads kommun till ett högre stödområde. Men det vill utskottsmajoriteten inte göra. Det hade egentligen funnits anledning att föra upp många fler kommuner i detta område, och det kommer förhoppningsvis att ske genom denna utredning och ske snabbt. Utglesningen av brukare är stor i dessa områden. Görs det ingenting snart, riskerar vi att få en snabb utslagning av bönder. Många brukare är äldre och kommer att sluta inom de närmaste åren. De yngre har i dag med nuvarande ekonomiska förutsättningar svårt att klara av en etablering. De avstår därför ofta och väljer att göra någonting annat i stället. Vi måste därför se till att vi får en nyrekrytering till näringen. Vill vi att hela Sverige skall leva, är det väsentligt att vi kan ha ett jordbruk i hela landet. Detta är nödvändigt av många olika orsaker -- dels av beredskapsskäl, dels för produktion av livsmedel av god kvalitet, dels av sysselsättningsskäl, dels för bibehållande av vårt fina, öppna landskap. Det är över huvud taget nödvändigt för att vi skall ha en levande landsbygd, där tillräckligt många människor kan bo och leva. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten utan inskränker mig till att med detta instämma i det som framförts i de reservationer till detta betänkande som centern står bakom.

Herr talman! Finansutskottet har så länge jag har varit i riksdagen varje år haft ett betänkande om utvecklingen i den offentliga sektorn. Under årens lopp har man kunnat notera ett och annat framsteg som ett resultat av detta arbete. Det har tagits några steg till ökad valfrihet, och det har tagits några steg för avreglering av de regelsystem som fanns tidigare. Några ytterligare smärre steg tas i årets budgetproposition och även i kompletteringspropositionen. Det som jag tycker är oerhört förvånande är att detta förnyelsearbete går så fasligt långsamt. Jag skall inte genera utskottets talesman genom att citera förre finansministern Kjell-Olof Feldts bok. Jag har förstått att det i vissa kretsar anses ganska ofint att göra det. Men det framstår där ändå som mycket klart att den offentliga sektorn har varit ett ständigt trätoämne inom socialdemokratin. Jag misstänker att det är skälet till att det har skett så få saker och att det som har skett har gått så långsamt. Jag tror nämligen -- men PerOlof Håkansson får väl korrigera mig om jag har fel -- att en av orsakerna till att det har gått långsamt är att socialdemokraterna har glömt bort att det viktigaste målet för den offentliga verksamheten är medborgarnas önskemål och medborgarnas välfärd i vid bemärkelse. Det är medborgarnas önskemål och behov som skall tillgodoses, ingenting annat. Man skulle lätt kunna tro att allteftersom den offentliga sektorn har vuxit i omfattning skulle medborgarna bli mer och mer nöjda. Men så är det tyvärr inte. Det finns riklig information om att det förhåller sig nästan precis tvärtom. Problemen har i stället blivit alltmer synliga. Man talar ganska allmänt om ineffektivitet, felaktig användning av resurser samt om köer och bristsituationer. Utan att överdriva alltför mycket tror jag att man kan säga att den offentliga sektorns organisation företer ganska stora likheter med den som finns i en planekonomi -- centralstyrning, alltför stora enheter, bristande samband mellan prisbildning och kostnader och därmed också mellan utbud och medborgarnas efterfrågan. Detta finns något belyst i den statliga maktutredningen. Maktutredningen som undersökte hur just medborgarna upplevde sina möjligheter att påverka det som de får som konsumenter av så att säga vanliga varor och tjänster på den privata marknaden och det som de får som konsumenter av den offentliga sektorns tjänster. Markutredningens resultat visar att människor genomgående anser sig ha ett bättre inflytande som vanliga konsumenter på den privata marknaden än som patienter inom sjukvården, som föräldrar till skolbarn eller som föräldrar till dagisbarn eller liknande, dvs. att man upplever sin situation som konsument av offentliga tjänster som sämre. Valfriheten och medborgarinflytandet är betydligt större på den privata marknaden. Utan att överdriva tror jag att många inom den offentliga sektorn upplever en betydande vanmakt. Jag tror inte att detta gäller bara dem som efterfrågar offentliga tjänster av olika slag, utan det gäller i hög grad också dem som jobbar med verksamheten. En överväldigande majoritet av dem som i dag jobbar inom den offentliga sektorn är kvinnor. De flesta av dem har bara en enda offentlig arbetsgivare att välja, dvs. att de i praktiken inte har något valt. Alla vi andra har möjlighet att välja mellan olika typer av arbetsgivare, men det har i allt väsentligt inte de som arbetar med vård, omsorg och utbildning. Därtill kommer, tror jag att många som jobbar inom offentlig verksamhet i dag upplever en betydande frustration i själva jobbet. De upplever att de kläms från två håll. Vi politiker, från nästan alla partier tror jag, ställer krav på att verksamheten i första hand skall bli billigare. Den skall kosta mindre pengar. Sedan ställs andra krav från kunder, patienter eller konsumenter -- hur man nu vill betrakta medborgarna -- på att verksamheten skall bli bättre, t.ex. att köerna skall försvinna. Och de anställda har också, enligt min uppfattning, ett betydande eget intresse, en yrkesstolthet, att uppfylla konsumenternas önskemål om att tjänsterna skall bli bättre. I dag kläms de anställda inom den offentliga verksamheten i mycket hög grad mellan dessa önskemål som är omöjliga att förena. De kan inte förverkligas därför att ''systemet'', organisationen eller byråkratin, vad man nu vill kalla det, sätter stopp och sätter upp hinder för förändringar. För att lösa upp alla dessa knutar för att tillgodose både medborgarnas önskemål och de anställdas önskemål krävs det faktiskt litet grand av en revolution inom den offentliga verksamheten. Jag tror att det är viktigt att vi går tillbaka grunden och återupprättar själva grundtanken, att det är medborgarna som skall bestämma. Det innebär vad vi kallar en valfrihetsrevolution, när människor få möjlighet att välja själva. Vi vill får bort den förmyndarmentalitet som präglar mycket av verksamheten i dag, där tankegången är att staten och kommunerna erbjuder en viss tjänst. Om man som konsument inte vill ha den får man vara utan. Jag tycker att det är att vara alltför snål och snäv i sitt synsätt. För alla vi som konsumenter skall få möjlighet att välja krävs det att det finns mer än ett alternativ tillgängligt, t.o.m. att det finns privata alternativ. På ekonomiskt fackspråk är detta samma sak som att införa konkurrens. I dag är det nämligen i betydande grad monopol. Monopol är dessutom dyra och ineffektiva. Det finns en ohygglig mängd litteratur som visar detta på ett helt övertygande sätt. När man inför konkurrens blir det inte bara fler valmöjligheter för oss som konsumenter utan också fler valmöjligheter för de anställda. De kan välja mellan att arbeta med vård inom kommunen, landstinget eller hos ett privat företag utan att behöva byta yrke, vilket de i dag måste göra. Då kommer också de anställdas yrkeskunskaper till mycket större rätt. När man som anställd känner att man kan påverka själv blir yrkesstoltheten och tillfredsställelsen i jobbet mycket större, och verksamheten blir nästan alltid väldigt mycket bättre. Enligt min mening är det faktiskt de som i dag motsätter sig konkurrens, enskilda alternativ och ändrade organisationsformer inom den sociala tjänsteproduktionen som skapar dessa ständiga inre konflikter och frustrationskänslor både hos oss konsumenter och hos dem som är anställda och jobbar med verksamheten. Herr talman! I det här betänkandet säger utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet, flera kloka saker. Jag vill citera en sak om det pågående reformarbetet. ''Det gäller t.ex. kraven på omprövningar av offentliga verksamheter, ökad produktivitet och effektivtet, nya finansieringsformer samt ökad konkurrens och större möjligheter för medborgarna att välja mellan olika alternativ.'' Några rader längre ned står det också att den offentliga sektorns verksamhet skall finansieras solidariskt. Allt detta är utmärkt. När man läser vidare i betänkandet finner man att majoriteten redan på nästa sida tar tillbaka dessa kloka tankar. Där står nämligen följande: ''Utskottet vill också understryka att inte minst fördelningspolitiska skäl talar för att väsentliga delar av servicen inom områdena vård, omsorg och utbildning även fortsättningsvis bör produceras i kommunal regi.'' Varför det? De fördelningspolitiska intressena, som jag tycker är viktiga, hänger väl samman med betalningen av tjänsterna, med finansieringen av verksamheten. Vilka fördelningspolitiska skäl finns det att lägga sig i om produktionen sker i kommun, landsting eller privata företag? Jag skulle önska att Per Olof Håkansson kunde förklara för mig hur ni har tänkt för att komma fram till slutsatsen att det finns fördelningspolitiska skäl som talar för att produktionen av viktiga sociala tjänster måste ske i kommunala monopol. Det enda skälet -- och det är inte fördelningspolitiskt, men över huvud taget det enda skäl som jag har kunnat finna -- hänger snarast ihop med att man har intresse av i vilken facklig organisation de anställda skall vara organiserade. Men detta kan ju rimligen inte vara något fördelningspolitiskt intresse för medborgarna. Herr talman! Jag har bara denna fråga. Eftersom Rune Rydén redan har yrkat bifall till reservation 1 har jag inget övrigt yrkande.

Herr talman! Det var i någon mening intressant att lyssna på Rune Rydén, Anne Wibble och Carl Frick. Men jag måste säga att jag ser litet skillnad mellan det som sades och den rubrik som diskussionen förs under, nämligen utveckling av offentlig sektor. Vi är inte oeniga i allt. Det kan tyckas så, framför allt när man lyssnar på Anne Wibble. Vi är helt överens med Anne Wibble om resonemanget att det är medborgarnas behov och önskemål som skall vara styrande för arbetet inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns uppgift är att ge service och trygghet. Men jag tycker också att vi skall kunna vara ense om att det finns grundläggande skillnader mellan verksamhet som drivs i offentlig regi och verksamhet som drivs i privat organisationsform. Det kan t.ex. gälla synen på demokrati och självklart kraven på offentlighet. Det kan också gälla olika krav på rättssäkerhet, när vi diskuterar eventuella och faktiska skillnader mellan verksamhet som drivs i offentlig resp. privat regi. Men det finns också skillnader inom verksamhet som drivs i offentlig regi. Där finns myndighetsutövningen, den allmänna servicen och den kommersiella verksamheten, vilka helt klart har olika regelsystem och är av olika karaktär. Nu diskuterar vi utvecklingen av den offentliga sektorn. Läser man reservationen på s. 9 och 10 kan man rätt snabbt komma till frågan om detta är utveckling av den offentliga sektorn. Jag tror att det som diskuteras i reservationen snarare kan betecknas som en avveckling av den offentliga sektorn. Då har man kanske skäl att ställa sig en annan fråga: Vilken garanti för trygghet och service ger egentligen marknadslösningarna? Jag är av den uppfattningen att budgetpropositionen visar på vägar som kan föra mycket långt och som garanterar den trygghet och service som människor har behov av. Den tryggheten och den servicen garanteras för alla, inte bara för några. Visst finns det vinnare i det system som reservanterna pekar på. Man pratar om vinnarna, men man glömmer att det också finns förlorare. Jag vill gärna ha sagt att de marknadslösningar som man förespråkar på intet sätt är någon garanti för trygghet och service. Nyliberalismens marknadslösningar är inte alltid sådana att de garanterar och tillfredsställer de mänskliga behov som finns. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Det var trevligt att höra att Per Olof Håkansson vet att det är medborgarnas behov som styr den offentliga tjänsteproduktionen. Men jag måste säga att han ganska snabbt förföll till en mer beklaglig argumentation, nämligen till sådant som jag har hört förut och som jag egentligen inte tycker lämpar sig någonstans, men faktiskt allra minst i riksdagens kammare. Det gäller den typ av formuleringar som går ut på att det här inte handlar om utveckling utan om avveckling och allehanda nyliberala tankegångar. Jag ställde en enda fråga. Med utgångspunkt i ett system med offentlig solidarisk finansiering, som Per Olof Håkansson, jag och, såvitt jag förstår, alla andra i denna kammare är helt överens om, frågade jag: Vad gör det för skillnad för medborgarna om tjänsten produceras i kommunal regi, i landstingets regi eller av ett privat företag? Jag kan ta ett konkret exempel: husläkaren. Det är en aktuell fråga som vi i folkpartiet liberalerna driver och som fler och fler ansluter sig till. Människor skall få en egen doktor. Tror Per Olof Håkansson att han, jag eller någon annan känner sig mer eller mindre tillfredsställd beroende på om denne doktor har en rock som det står Stockholms läns landsting eller något annat landstingsnamn på eller om doktorn har en rock som det står AB XYZ på? Jag tror inte det. Jag tror att människors känsla av förtroende och tillit till sin doktor har helt andra orsaker än vilken arbetsgivare denne doktor råkar ha. Dessutom tror jag att det finns en annan aspekt som Per Olof Håkansson glömmer bort när det gäller konkurrens och valfrihet. Den anknyter till de anställdas tillfredsställelse. Det är väldigt många människor som arbetar med vård, omsorg och utbildning. Flertalet av dem är kvinnor. En aspekt på att införa konkurrens är faktiskt att de anställda på många områden kommer att finna sig vara bäst. I dag upplever många en konflikt och tycker att man klankar på dem, att de gör ett dåligt jobb. Med konkurrens kommer väldigt många av dem att uppleva att de faktiskt är bättre än andra. De kommer att klara konkurrensen bra. Tänk, vilken tillfredsställelse det måste vara för kanske en miljon människor att få uppleva denna yrkesstolthet! Det vill Per Olof Håkansson för några dogmatiska principers skull förmena dem. Jag tycker att det är litet larvigt.